Herr talman! Marianne Berg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra situationen för människor som önskar genomgå könskorrigerande behandling. Jag har också fått frågan om vilken tidsplan jag har för det fortsatta beredningsarbetet med förslagen från Könstillhörighetsutredningen. Jag har i mars månad i år besvarat delvis samma frågor som interpellanten nu ställer igen. Förhållandena har inte ändrats sedan dess. Mitt svar är detsamma nu som då. Förutom förslagen i betänkandet Ändrad könstillhörighet som lämnats av Könstillhörighetsutredningen har det i Socialstyrelsens regi utförts ett utredningsarbete. Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar har av styrelsen remitterats till olika berörda instanser. Jag har erfarit att Socialstyrelsen avser att till Socialdepartementet överlämna de delar av styrelsens arbete som gäller lagstiftningsfrågor någon gång i början av sommaren. Jag kan därför inte nu ange någon närmare tidsplan för det fortsatta arbetet inom Regeringskansliet. Herr talman! Detta var en uppläsning av det skriftliga interpellationssvar som jag översände inför denna debatt. Sedan dess har Socialstyrelsen inkommit med det dokument som jag nämner i slutet av det inledande svaret. Det hände i onsdags förra veckan. De har överlämnat ett förslag som innehåller dels ett antal lagförslag, dels ett antal åtaganden när det gäller saker och ting som Socialstyrelsen själv vill arbeta med för att bland annat förbättra bemötandet, koncentrera kunskap och så vidare omkring sådant som rör de personer som vi samtalar om. Eftersom det här arbetet kom in så sent som för några dagar sedan har vi ännu inte ordentligt hunnit påbörja den beredning som vi behöver göra. Därför kvarstår svaret att jag för närvarande inte kan avge någon tidtabell.

Herr talman! Precis som Marianne Berg säger börjar den här frågan bli väldigt gammal på socialministerns bord. Det var faktiskt Socialstyrelsen som tog initiativ till att utreda frågan för att man tyckte att det inte hände något på departementet. Det är sanningen bakom den här sorgliga historien. Det kom en utredning i princip samtidigt som socialministern tillträdde, och sedan gick den ut på remiss. Det var väldigt stora invändningar mot den utredningen, så vi ska vara tacksamma för att man inte gjorde lagstiftning av den. Men såvitt jag förstår är det Socialstyrelsen som nu har gjort den här utredningen på eget bevåg. Då kan man fråga sig: Naturligtvis måste en sådan här utredning gå ut på remiss och det måste göras ett rimligt beredningsarbete, men det ska väl inte behöva ta ytterligare tre fyra år att få fram den nya lagstiftningen? Under de otaliga debatter och diskussioner som jag har deltagit i om lagen om könstillhörighet har det handlat om ett par saker som har behövts ändras. Såvitt jag förstår är de lagförslag som Socialstyrelsen har lagt fram ungefär det som har efterfrågats, och då inte bara av transpersoner, hbt-rörelsen med flera utan också av till exempel läkarna på området och av psykologisk expertis och så vidare. Det här är alltså något som är väldigt angeläget. Detta att man måste skilja sig för att få byta kön är något som har upplevts som väldigt kränkande. Jag kan peka på fler saker. Det här gäller en förhållandevis liten grupp. När vi talar om sjukvårdsfrågor berör de ofta många fler. Därför tycker jag att det är beklämmande att vi åter står här och debatterar en fråga som vi borde ha kunnat fatta beslut om - kanske inte för flera år sedan, men nog hade vi kunnat ha en sakdebatt vid den här tidpunkten i stället för att ha en interpellationsdebatt? Den här lagstiftningen har dragit ut oändligt långt på tiden. Det är klart att man behöver tid att fundera, inte minst ideologiskt och politiskt, när utredningar lägger fram förslag som är kontroversiella, men det verkar ju inte vara något sådant som lurar i vassen den här gången. Tvärtom är väl detta i allt väsentligt - nu kommer säkert någon transperson att hoppa på mig, men det får jag överleva - ganska tekniska förändringar i lagstiftningen. Därför är det sorgligt att man inte har kunnat komma framåt med de här frågorna. Det är faktiskt ganska lite och ganska enkla lagförändringar det handlar om, trots allt.
Herr talman! Vi kanske ska börja med historien. Det stämmer att jag ärvde en utredning, som kom i början av min ämbetsperiod - jag tror det var i början av 2007 precis som Marianne Berg sade. Den fick avgörande kritik från nästan alla som yttrade sig. Den dög inte att gå vidare med. Efter detta har vi varit i en situation där vi har funderat mycket på vad vi ska göra. Det är klart att vi vet vad våra myndigheter gör. De vet vad vi önskar att de ska gör Socialstyrelsen har gjort ett arbete kring detta. Arbetet har varit ute på remiss, och man har landat i ett antal ståndpunkter. Mycket handlar om väldigt enkla saker som jag inte tror att någon kommer att kunna ha någon synpunkt på. Det är dock en del saker som är mer komplicerade. Lagstiftningsförändringarna gäller bland annat detta med att man måste vara ogift, som dagens lagstiftning som gäller sedan 1972 föreskriver. Jag tycker att det borde vara tämligen okomplicerat att ändra detta, men det kan få en del implikationer för annan lagstiftning, som måste ses över. Det handlar också om det gällande kravet på sterilisering, som 2007 års utredning höll fast vid, och om frågan om bevarande av könsceller. Marianne Berg nämnde också frågan om utländska medborgare som har bott i Sverige i mer än två år. Det tror jag heller inte tillhör de mer komplicerade frågorna. Men när det gäller just de två punkter där två utredningar har kommit till helt olika slutsatser bör vi åtminstone titta på vad det är som ligger bakom. Detta gäller en liten grupp, sades det här. Så är det. Under åren 2004-2009 var det i genomsnitt 37 personer per år som ansökte om ändrad könstillhörighet och om de ingrepp som är nödvändiga i sammanhanget, men vi ser en ökning. År 2009 var det 60 personer ungefär. Även om det är få personer det handlar om är det naturligtvis viktigt för varje enskild person. Därför är det viktigt att vi har ett noggrant beredningsarbete och att vi jobbar på med den hastighet som vi kan för att presentera ett lagförslag som vi förhoppningsvis kan få en bred överenskommelse om i kammaren.

Herr talman! Det har funnits andra reformer som har genomförts för att regeringen har varit väldigt angelägen om att reformen ska genomföras. Då har det varit förkortad remisstid. Man har stått taggade på departementen för att när man har fått in remissvaren sammanställa dem väldigt snabbt och få fram ett lagstiftningsförslag. Det är lite grann så att vi ska ha den goda traditionen med att vi ska gå ut på bred front med remissen. Men den behöver inte nödvändigtvis vara tre månader som den normalt brukar vara utan den kan vara kortare. Det kan man visserligen dra på sig kritik för från ett och annat håll. Men det skulle göra att regeringen kunde säga: Vi gjorde vad vi kunde i den här frågan för att det skulle gå så snabbt som möjligt. Det finns en del överväganden, precis som ministern säger. De två utredningarna har kommit till olika slutsatser när det gäller sterilisering. Anledningen till att man tittade på frågan ytterligare en gång var den avgörande punkten angående sterilisering, eller snarare kastrering, i det utredningsförslag som kom från utredaren men inte från Socialstyrelsen. Nu har man kommit fram till en annan lösning. Det var vad vi gick och väntade på. Om man fick kritik kan det inte vara kontroversiellt i sig. Det vore inte helt orimligt att vi skulle kunna få en tidsplan på hur lång tid arbetet kan ta. Det kan inte vara så komplicerat när det är andra gången på ganska kort tid som man går ut med remiss om detta.
Herr talman! Jag kommer inte att lämna någon tidsram i dag av det enkla skälet att vi inte har hunnit analysera förslaget som det ser ut. Är det så att det är busenkelt kommer det att gå mycket fortare än om det innehåller mycket komplexa avvägningar som ska göras. Börje Vestlund är inne på att man skulle kunna korta remisstiden. Jag är inte ens säker på att förslaget kommer att behöva remitteras. Det beror lite på om ytterligare personer eller instanser behöver yttra sig. Det kan vara så att den remissomgång som redan har skett är till fyllest. Det vill jag lämna öppet. Tidsramen beror på vad analysen visar. Vi ska titta på det tillsammans med de remissvar som har kommit in. Ni vet mycket väl att vi har beredningskrav. Om vi inte sköter det kommer vi att få kamraterna i KU på oss som kommer att tycka att vi slarvar igenom lagstiftningen, och det ska vi inte dra på oss. Det ska ske noggrant och på ett sådant sätt att vi kan få en lag som fungerar så snabbt som möjligt.

Herr talman! Tack för diskussionen! Den här frågan kan vi få möjlighet att diskutera igen beroende på hur komplicerad den visar sig vara. Det leder förhoppningsvis också till en sakdiskussion i kammaren längre fram för att få en ny lagstiftning på plats. Jag vill önska interpellanten och andra närvarande en glad sommar!